Departementschefen har inte helt följt utredningens förslag i fråga om 6 8 och 10 8 utan bibehållit den s.k. vetorätten i viss utsträckning, och reservanterna anser, att den enskildes rättsskydd härigenom försvagas. Departementschefen konstaterar att utredningens av flera remissinstanser biträdda förslag samtidigt innebär ett effektivt sätt att förnya tillkomsten av fiskevårdsområden. Men departementschefen påpekar att det knappast kan sägas strida mot lagstiftningens grunder att slopa spärreglerna i de fall då det oskiftade fisket hör till ett enstaka hemman. Departementschefen förordar att spärregeln i fråga om bildandet av fiskevårdsområde begränsas att gälla oskiftade fisken, som avser byar, samt att regeln dessutom mjukas upp på sådant sätt att länsstyrelsen får möjlighet att bortse från regeln, om särskilda skäl föreligger. Dispensvägen bör utnyttjas främst för att möjliggöra bildandet av fiskevårdsområden som med hänsyn till delägarnas intressen framstår som särskilt önskvärda. Dispens kan komma till användning också i vissa fall, när tvekan råder om ett skifteslag utgör by eller enstaka hemman.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

Herr talman! Jag skall inskränka mig till att beröra det avsnitt som behandlas i jordbruksutskottets utlåtande nr 16. Det föreliggande förslaget avser att genom stimulans, bl.a. genom gynnsammare ekonomiska villkor för planering av fiskevårdsområden, få till stånd ett ökat antal upplåtelser av fiskevatten till fritidsfiskares glädje och fromma.

Utskottet är enigt då det gäller värdet av de föreslagna åtgärderna, t.ex. i fråga om ökade ekonomiska bidrag för bestridande av förrättningskostnader vid bildandet av fiskevårdsområden.

Enligt riksdagens beslut skall dessa medel användas till stödgivning och forskning bland annat beträffande vandringsfisken, särskilt avseende de områden där kraftverksbyggen inkräktar på möjligheterna till fiske. Vi reservanter anser det oriktigt att i ökad utsträckning ta medel enligt 2:10 vattenlagen i anspråk för områdesbildning och har därför i en reservation föreslagit att statsmedel skall användas för detta ändamål. Jag kommer, herr talman, senare att yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Frågan om fritidsfisket är säkerligen mycket väsentlig och borde ha kunnat ägnas stor uppmärksamhet här i kammaren. Det finns många viktiga synpunkter att framföra, men jag skall försöka fatta mig kort. Jag har väckt en motion i detta ärende, II: 1095, som har behandlats i jordbruksutskottets utlåtande nr 16. Innan jag går in på en del av de problem som jag tagit upp i den vill jag helt allmänt säga att fritidsfisket är en verkligt fin förströelse och rekreation. Utredningen har bedömt att omkring 600 000 vuxna svenskar ägnar sig åt fritidsfiske. Det är säkert en mycket bra och riktig rekreation som staten har all anledning att främja genom att skapa ökade möjligheter till fiske för dem som har det som hobby. Riksdagen och samhället gör ju åtskilligt för att främja utövandet av idrott och kulturella intressen, och det är verkligen också mycket berättigat att främja dessa 600 000 vuxna svenskars möjligheter till fritidsfiske. Det lär vi väl knappast ha några delade meningar om. Och statsrådet har ju, även om propositionen inte innebär någon särskilt stor reform, försökt att underlätta detta, bl.a. genom att föreslå nya regler för bildande av fiskevårdsområden. Detta får väl i stort anses riktigt. Sådana områden måste kunna skapas, om man vill få fram fler fiskevatten, öppna för ett större antal människor. Det råder nog inga delade meningar på den punkten. Att det bör utgå statsbidrag för att stimulera bildandet av sådana områden är också naturligt. Vad jag vänt mig emot är att man vill använda de s.k. 2:10-medlen för att täcka dessa kostnader. Det kan tyckas att dessa medel rent allmänt är avsedda att främja möjligheterna till fiske, men de är dock reserverade för speciella uppgifter — och där behövs de! Genom propositionen blir det nya grunder för bidragsgivning, och om det skall bli någon fart på bildandet av de nya fiskeområdena tror jag att det kommer att behövas betydligt mer pengar. För det första föreslås i propositionen att statsbidragsprocenten skall ökas från 50 till 80 procent. Det betyder att det kommer att behövas ytterligare medel. För det andra ingår i propositionens förslag att man underlättar bildandet av fiskevårdsområden genom att omröstningsförfarandet förändras, initiativrätten vidgas och länsstyrelsen får rätt att förorda om sakkunnigt biträde åt förrättningsmannen. Det blir, såvitt jag förstår, därvid fråga om en utredning om vem som äger vad i sjön eller vattendraget. En sådan utredning kan säkert komma att dra betydande kostnader. Jag har en känsla av att dessa två faktorer, de höga utredningskostnaderna och ökningen av statsbidragsprocenten, innebär att det kommer att gå åt ytterligare medel. Då kommer de s.k. 2: 10-medlen att naggas i kanten, och det har jag velat protestera emot, ty jag anser att dessa medel behövs till så dant som de ursprungligen är reserverade för.

Vid fördelningen av medlen, som numera göres av fiskeristyrelsen, utom vad gäller sådan statlig verksamhet som faller inom styrelsens eget område, bör de bygder från vilka avgifter influtit tillgodoses i första hand. Men om man använder medlen till att stimulera bildandet av fiskevårdsområden kommer pengarna inte att stanna där. Inom de bygder som drabbats av vattenregleringar behöver man emellertid alla medel som finns tillgängliga för att främja fisket. Jag vill i detta sammanhang framhålla att vi också är mycket intresserade av att forskning bedrives på detta område, och vi vill inte finna oss i att medlen naggas i kanten. Därför har jag väckt min motion II: 1095, och det skulle också vara naturligt om kammaren ville bifalla den reservation som är fogad till jordbruksutskottets utlåtande nr 16.

Herr talman! Som framgår av förevarande utskottsutlåtande råder det praktiskt taget enighet om propositionens förslag rörande ökade insatser för fritidsfisket. Det är egentligen bara när det gäller finansieringen som vi har haft litet delade meningar. Det är riktigt som herr Jönsson i Ingemarsgården nyss sade, att bidrag till bildandet av fiskevårdsområden hittills har utgått ur de s.k. 2: 10-medlen. Dessa bidrag har varit av mycket blygsamma mått. Av sifferuppgifterna i herr Jönssons i Ingemarsgården motion framgår att det under budgetåret 1965/ 66 inflöt något över 802 000 kronor, varav endast 4960 kronor användes för fiskevårdsområden. Följande budgetår 1966 68 kom det också in nära 1 miljon kronor, varav endast 10 900 kronor användes till fiskevårdsområdena.

Om jag är riktigt underrättad har i allmänhet cirka 50 procent av ifrågavarande medel använts för fiskevårdande uppgifter. Det är, såvitt jag förstår och såsom även utskottsmajoriteten bedömt frågan, icke möjligt att redan nu innan man sett verkningarna av de nya förslagen bestämt avgöra att det behövs ytterligare 100 000 kronor. Det vore bättre att avvakta till dess att vi säkrare kan bedöma behovet av medel för de nya uppgifterna. Då kan vi också bedöma huruvida någon annan finansieringsform bör utnyttjas. Hittilldags har vi ansett att så inte behövs. Om jag är riktigt underrättad lär det hos fiskeristyrelsen ligga ett odisponerat belopp på ungefär 1 miljon kronor. Det finns alltså pengar att använda även vid sidan om för den händelse man skulle behöva det. Det anförda, herr talman, finner jag tala för ett bifall till vad utskottet har hemställt.
Herr talman! Det är riktigt, som utskottets ordförande har sagt, att man inte kan bedöma hur stor förbrukningen av ifrågavarande medel blir under det kommande året, men som jag framhöll i mitt föregående anförande finns det goda grunder att förmoda att det blir en betydligt större förbrukning än under tidigare år. Jag har försökt skaffa uppgifter om vad inbetalningarna respektive förbrukningen av ifrågavarande avgifter uppgått till. Från 1963 fram till 1968 är det bara under ett år som inkomsterna varit större än utgifterna, och det visar att de här 2:10-medlen förbrukas i samma takt som de kommer in. Det finns alltså inga löpande inkomster över att använda, utan i så fall får man ta i anspråk medel som redan influtit. Jag vill understryka att det finns ett stort behov av forskning och detta behov kommer att öka; 50 procent av medlen skall ju också användas för sådant ändamål. Det är nämligen så att det kan när det gäller dessa reglerade vatten finnas många fiskerättsdelägare som har intresse av att återställa fisket där. Men det möter svåra problem med dessa inplanteringar; det råder helt andra förhållanden än beträffande naturliga vatten. För att lösa dessa problem behövs forskning, och en sådan pågår ju för närvarande. Men den får inte minska utan bör helst bedrivas i ökad omfattning. Jag vill samtidigt betona att de medel jag här nämnt har en viss regional anknytning, och inte bör användas för andra områden, ty de behövs för de bygder som drabbas av vattenregleringar. Jag tycker fortfarande att det hade varit bättre att för forskningsändamål anvisa ett förslagsanslag direkt från budgeten.

Herr talman! I anslutning till proposition nr 42, som ligger till grund för det utlåtande vi nu diskuterar, har jag och några andra ledamöter av denna kammare väckt en motion, i vilken vi föreslagit ökade möjligheter till fritidsfiske på enskilt vatten. Vi har som utgångspunkt för denna begäran tagit det förhållandet att man i stora delar av vårt land får fiska på enskilt vatten med nät och krokredskap, vilken möjlighet infördes genom 1950 års lag om rätt till fiske. Emellertid har det undantaget stadgats att fiske med dylika redskap inte får bedrivas på enskilt vatten från gränsen mellan Uppsala och Stockholms län i norr till Torhamns udde på Blekinges sydostkust. Vi ansåg att detta inte var tillfredsställande och föreslog därför att samma rätt till fiske skulle införas även inom detta område.

Tredje lagutskottet har ställt sig mycket positiv när det tagit slutlig ställning till vår motion och sagt sig hysa full förståelse för vad vi här anfört. Ett av de skäl vi åberopat för erhållande av samma rätt var att det fiske, som tidigare sades utgöra ett komplement till jordbruket, hade förlorat i styrka. Enligt min mening har även utredningen delat denna uppfattning. Utskottet hyser emellertid den meningen att man i första hand bör gå vägen via frifiskevatten, och jag skall inte polemisera med utskottet på denna punkt. Jag vill dock gärna, herr talman, till protokollet läsa in vad utskottet skriver mot slutet av sitt utlåtande: »Skulle den föreslagna lagstiftningen och de övriga förslag som framläggs i propositionen inte leda till önskat resultat får andra åtgärder övervägas. Härvid kan det självfallet bli aktuellt att ompröva bestämmelserna om rätt till frifiske på de kuststräckor som avses i motionerna.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
Herr talman! Kammarens ledamöter behöver inte bli ängsliga, ty jag kommer inte att nämnvärt förlänga debatten. Men jag tycker att jag bör få säga att jag är glad över att proposition nr 42 framlagts, så att det kommer att bli möjligt att bilda dessa fiskevårdsområden och ordna upp fisket. Nu är det faktiskt ett sammelsurium på fiskets område över huvud taget. — Sedan gäller det för kommunerna att driva på utvecklingen. I min hemkommun har vi tillsatt en utredning för att eventuellt bilda fiskevårdsområden. Jag är också glad över att det i lagen blivit inskrivet att man skall skydda dem som bor på platsen och bedriver yrkeseller husbehovsfiske. Det är inte minst viktigt att vi skapar ett skydd för dessa människor, så att det inte görs intrång på deras möjligheter att livnära sig eller få ett tillskott för husbehov. Personligen tror jag att det så småningom måste växa fram ett system med riksfiskekort. Men vi kanske får spara den delen tills vi sett hurudan utvecklingen blir efter bildandet av fiskevårdsområdena. Framdeles behövs dock — jag upprepar det — fiskekort för hela riket eller åtminstone för länen. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till tredje lagutskottets hemställan i utlåtande nr 32. 2) godkänna de i propositionen förordade riktlinjerna för statens åtgärder för att främja fritidsfisket,

Herr talman! De som hade tänkt att försöka våga sig på att motivera sina ställningstaganden i tredje lagutskottet, jordbruksutskottet och allmänna beredningsutskottet kände nog en viss tacksamhet i natt över att man bröt före dessa ärenden för att inte kammarledamöterna, som då var trötta och ville hem, skulle betungas. Jag måste säga att situationen inte är så mycket bättre nu. Därför blev jag litet förvånad när jag i dag såg föredragningslistan och fann att man hade flyttat upp statsutskottets utlåtande nr 93 före de ärenden som kom i tur från i går kväll. Jag tror att det skulle vara nyttigt, om statsutskottet och framför allt kanske dess andra avdelning någon gång fick pröva på begränsningens svåra konst. Vi är däremot vana vid att alltid få diskutera inför en kammare vars ledamöter sitter resfärdiga med flygeller tågbiljetter.

Jordbruksutskottets medlemmar gjorde för några år sedan en studieresa i Norge, då vi bland annat studerade markanvändningen i detta land, d. v. s. norsk markpolitik. Vi fann då att man i vårt västra grannland tar mycket stor hänsyn till den odlade marken och dess värde. Nu har visserligen Norge en ganska låg självförsörjningsgrad, endast 40 procent mot cirka 90 procent i Sverige. Detta förhållande kan kanske medverka till att man i Norge måste ta extra stor hänsyn till den mark man har, men även i länder med en högre försörjningspotential är situationen sådan, att man inte får vara vårdslös med odlad mark. Det norska exemplet torde utgöra en lämplig tankeställare.

Detta gäller alltså den jord som vi räknar som marginaljord och som alltså inte anses värd att ta vara på. Detta omdöme av professor Jansson gäller naturligtvis i ännu högre grad om de bättre jordbruksjordarna som finns i vårt land. Jämfört med den norska jordpolitiken tycks vi här i Sverige ha råd att bedriva en radikalt annorlunda markpolitik. Enligt min mening visar vi en häpnadsväckande nonchalans mot den odlade jorden och dess värde. Vi bygger hus och fabriker, vi drar fram vägar och lägger flygfält till synes utan någon som helst hänsyn till värdet ur försörjningssynpunkt av den mark som vi utnyttjar. När man använder mark på detta sätt, framför allt när man bebygger den, är den i fortsättningen definitivt borta ur försörjningssynpunkt. Om man låter den växa igen med skog kan den utnyttjas en gång till men det får inte dröja länge ty annars är den även då förstörd. Det mest uppseendeväckande är den exploatering av odlad mark som sker i en del av våra storstadsregioner. Vi finner sådana exempel på Uppsalaslätten, på Östergötaslätten kring Linköping och Norrköping etc. Men allra mest uppseendeväckande är exploateringen av odlad mark i den s.k. Malmö Lundregionen och i det område som upptas av det olycksaliga Örestadsprojektet. Där tycks man, att döma av de planer som gjorts upp, inte ta någon som helst hänsyn till markens värde ur odlingssynpunkt.

Vi har i riksdagen beslutat att sänka vår försörjningsgrad till 80 procent av behovet. Det betyder att vi skall lägga ned minst en tredjedel av den odlade jorden. Såvitt jag förstår skall i första hand den jord som inte bär sig läggas ned. Den bästa jorden kommer att hävda sig i konkurrensen. Men om man, som det tycks ske på sina håll, uppför städer och annan bebyggelse på den bästa odlade jord som finns kvar, kan vi fråga oss: Vilken blir då vår försörjningsgrad och hurudant blir då vårt försörjningsläge? Såvitt jag vet tar man inte hänsyn till de försörjningspolitiska aspekterna då man gör upp bebyggelseplanerna. Vad reservanterna yrkar på är att man skall ta sådan hänsyn. Just nu lär det i Kungl. Maj:ts kansli pågå en utredning om markplaneringen i vårt land. Det är med adress dit som vi vill säga ifrån, att man vid planeringen av markens användning måste ta hänsyn till markens betydelse ur försörjningssynpunkt och beredskapssynpunkt. Vi anser också att en så allvarlig fråga som denna bör avgöras efter en utredning med parlamentariskt inslag. Vissa tidigare s.k. departementspromemorior har visat sig vara ganska bristfälliga dokument, och vi anser knappast att denna viktiga fråga bör avgöras på det sättet. Några direktiv har nämligen inte utfärdats offentligt, och man vet inte var gränsen för utredningen i departementet går. De remissmyndigheter som har hörts i den här frågan är i allmänhet positiva till ett sådant beaktande av markanvändningen som vi har yrkat på. Jag kan ur majoritetsskrivningen anföra ett par exempel. Lantbruksstyrelsen säger sålunda, att ur jordbruksekonomisk synpunkt god åkerjord i goda lägen givet vis såvitt möjligt bör bibehållas för fortsatt jordbruksproduktion. Planverket anför i det sammanhanget, att det framstår som tämligen självklart att man inte bör ta högvärdig jordbruksmark i anspråk för tätbebyggelseändamål, om en för samhällsbyggandet likvärdig lösning kan åstadkommas på annan, för jordbruket mindre värdefull mark. Detta har även majoriteten i utskottet anfört. Det är för mig oförståeligt hur utskottet har kunnat anföra detta som sitt eget resonemang och ändå avstyrka motionen, som egentligen går ut på precis samma uttalande. Det förtjänar i detta sammanhang också att påminnas om vad den förre inrikesministern anförde i sin sista huvudtitel på tal om tätbebyggelse. Han varnade där direkt för att låta de stora tätorterna få växa ohämmat och bli alltför stora. Också detta uttalande kan tas till intäkt för ett yrkande om bifall till den reservation som vi har avgivit. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Svensk försörjningspolitik i dag bygger på idén »Ett skepp kommer lastat». Världens befolkning består till mer än hälften av hungrande människor. Utvecklingen kan leda till en katastrof och det är kanske redan för sent att hindra olyckan. Skall något göras, måste det i varje fall göras genast. Varifrån får världen mat? Även om den traditionella framställningen av födoämnen genom jordbruk, boskapsskötsel och fiske i vår tid har fått hjälp av andra krafter och metoder kan livsmedelsproduktionen inte avvara jordbruket. Vi måste därför se till att den brukningsbara jorden används på rätt sätt. Vi är ansvariga för att ytterligare odling sker — den är behövlig. Vi är ansvariga för att ingen jord fördärvas. Vi skall redovisa för en växande värld, för morgondagens generationer. Det finns ingen odlingsbar eller odlad mark på vår planet som inte är nödvändig för produktion av livsmedel, av näringsämnen. Det betyder att vi även måste se till att inga arealer som kan ge mat används för odling av tobak eller råvaror för sprit — det har vi inte rätt till och det har vi inte heller råd med. Det betyder att vi måste lyssna till den forskning som anger vilka växter som lämnar det bästa utbytet per hektar på varje slag av jordar och att vi måste avväga odlingarna så, att vi får ett riktigt förhållande mellan den yta som bär säd och den yta som bär foder till djur som skall ge oss protein från animalier. Vi kanske kan hinna förebygga den katastrof som =<befolkningsutveckling och jordförstöring länge har bådat. Varje land måste genast inventera sina tillgångar av jordar med hävd eller möjlighet att sätta i hävd. Vårt land har till synes tanklöst och utan plan låtit ödeläggelsen av alltför många jordar ske. Det kan inte fortsätta. Åtgärder måste till, om vi som bär ansvaret inte skall ställas inför domstol som förbrytare, när unga eller ännu ofödda släkten träder till och ser på vårt fögderi en gång. Detta är den ena sidan. Den andra, nästan lika allvarliga, är att det som i dag och under de senaste decennierna lagts på odlad jord, på många ställen i Sverige och sett ur många synpunkter, måste te sig diskutabelt och skadligt. Vi har kring en rad städer i de bördigaste delarna av vårt land fått en bebyggelse på åkerjord som är helt onödig. Den hade kunnat läggas på annan mark i de flesta fall. Från och med nu måste den läggas ut i annan terräng. Det är inte nödvändigt att de befintliga tätorterna växer ytterli gare. Det är tvärtom hälsovådligt och samhällsfarligt och ger inga fördelar. Den tid man skulle spara genom att bo i tätorten blev i stället tidsförlust i köer, och fritiden kan man inte tillbringa i mammutstäderna utan man måste ut i bilköerna, avgasröken och dödsfarorna på vägarna. De socialt kunniga vet att människans trivsel försämras och att brottslighet, ohälsa, giftberoende och skador av föroreningar ökar i folkanhopningarna. Därtill töms rena, vackra, hälsovänliga områden av landet i övrigt, och balansen mellan landsdelarna försvinner. Det är farligt ur många synpunkter att inom ett land ha några hopklumpningar av folk med fördyrade levnadsomständigheter, stigande vårdbehov och stora vida tomrum i övrigt utan egentligt näringsliv. Vad kommer det att betyda i händelse av krig? Hur skall försörjningen ordnas? Jag hänvisar t.ex. till en artikel i RLF-tidningen den 29 april i år: >Striden om en sjö.> Den aktualiserar problemet med vattnet till den skånska centralbygden, när man helt enkelt tänker stjäla en smålandssjö — Bolmen. Jag önskar sjöns försvarare mod och lycka till! Det är inte nödvändigt att Örestad växer. Har ingen tänkt på att lägga bebyggelsen uppe i övriga Götaland i stället? Och att vattenföring av det här slaget kan innebära skrämmande rättsproblem och väldiga faror i ett krigsläge? Herr talman! Jag kunde dyka ner i tusen liknande frågor och finna hur allt talar för att vår samhällsplanering är hotande, men tiden medger det inte. Med det som sagts har jag bara velat angripa jordbruksutskottet för dess påstående att motionerna I: 20 och II: 25 är för skarpa. I motionernas kläm begärs inte mer än vad som måste begäras. Riksdagen får inte sitta som om den vore ansvarslös, när jorden fördärvas av permanent bebyggelse av olika slag, så att all framtida framställning av livsmedel från den hindras. Det minsta man kan begära är skyndsamma åtgärder. Vår livsmedelsförsörjning kräver det snart, och världens livsmedelsförsörjning har krävt det sedan länge. Hur sedan fördelningen av kostnaderna för svenskt jordbruk skall ske är en fråga som måste och givetvis kan lösas. Vad som skall ske för att hindra projektering av hävdad jord och takten i förhindrandet får Kungl. Maj:t finna ut, men det är inte en dag för tidigt att åtgärder vidtas. Vi får inte leka blindbock inför världens hunger. Vi får inte spela ansvarslösa. Vi förstår mycket väl att det finns stora kapitalintressen här, att det finns folk som tjänar på jordarnas ödeläggelse, men vi har inte rätt att tänka mer på dem än på dem som behöver äta. Remissinstansernas avstyrkanden är underliga. Finns det någon enda av dem som inte i princip ger motionerna rätt? Lantbruksstyrelsen säger: »Hur en sådan minskning av arealen odlad jord i landet skulle inverka på vårt försörjningsläge är svårt att uttala sig bestämt om.» Givetvis — men vad har vi lantbruksstyrelsen till? Borde dess uttalande inte vara färdigt! Riksförbundet Landsbygdens folk har rent av uppfattat ett välbekant faktum, nämligen att »livsmedelsbristen i världen växer för varje år som går». Vilken upptäckt! Men vi fortsätter att lägga betong på leran och myllan. Vi bygger Sturup, vi bygger sovstäder kring de gamla städerna, och det är bekvämast att lägga dem på slätterna. Får jag sluta, herr talman, med att citera vad som står i New York Times den 27 april i år, sektion 4 s. 5 E. Det är ett öppet brev till presidenten i världens största demokratiska stat: »Kära president Nixon! Grundproblemen som skall möta Er regering kommer inte att vara krig, revolter eller brottslighet utan befolkningsbomben. Under Er fyraåriga tjänstetid blir det 10 miljoner fler ame rikaner — de flesta av dem bosatta i våra redan överbefolkade städer, och det kommer att bli 300 miljoner fler människor i världen om nuvarande tillväxt sker — de flesta av dem utan nog att äta. 14 miljoner kommer att dö av hunger under Er tjänstgöring, om inte den nuvarande dödssiffran tio tusen om dagen reduceras. Amerika kan inte föda världen, efter vad vi har funnit, sedan vi har skeppat livsmedel för femton biljoner dollar de senaste åren. Det fanns 2 1/; biljoner människor i världen 1953. I dag, femton år senare, finns det en biljon mer. Detta problem, herr president, bär direkt eller indirekt på de flesta problem Ni kommer att ha att göra med under Er administrationstid.» Ett skepp kommer lastat — det är idén som uppbär svensk livsmedelspolitik. Vi bygger över våra jordar, vi spolar bort våra resurser — det kommer skepp med mat utifrån. Från andra länder med bättre jordar, äldre hävd! Så sägs det. Ett skepp kommer lastat med mat som borde gått till andra och strax skall gå till andra folk. Ett skepp kommer lastat — det borde komma från Sverige till en svulten värld. Men jordbruksutskottet och politikerna väntar på skeppet till oss, till överflödet. Detta är kanske inte nödvändigt att säga, tycker någon. Men jag menar att detta är en allvarlig fråga och att tiden inte får hindra oss från att diskutera den. Jag ber att få yrka bifall till motionerna I:20 och II: 25.

Herr talman! Jag tycker att de motioner som vi nu behandlar gäller ett angeläget ärende. Även den som anser att den folkvandring som vi har bevittnat från glesbygden till tätorterna i och för sig är ett naturligt led i samhällets strukturutveckling måste ändå tycka, att det är ett slöseri med en viktig produktionsfaktor att stora delar av våra bästa jordbruksjordar bebyggs. Nu är det givet att den fortsatta samhällsutbyggnaden är av så stor betydelse att den kategoriska ståndpunkten i motionen II: 25 att all odlingsbar mark skall undantas från bebyggelse är orealistisk. Detta bör emellertid inte utesluta att man har rätt att ställa kravet att 1okaliseringen av samhällets utbyggnad i görligaste mån skall ske på mark som är mindre god från odlingssynpunkt. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservationen.

Herr talman! På en punkt skall jag omedelbart be att få instämma med herr Hansson i Skegrie. Han började nämligen sitt anförande med att säga att det var litet tråkigt att jämt råka i den här situationen då det gäller dagordningen. Så långt är jag överens med honom och det återstår att se i vad mån våra åsikter skiljer sig för övrigt. Låt mig innan jag går in på den fråga som nu behandlas säga herr Nilsson i Agnäs, att det är klart att vi alla är medvetna om existensen av de problem som han berörde. De är besvärliga och inga vore väl gladare än vi — jag innefattar i ordet »vi» alla i detta hus — om problemen kunde lösas. Men ställ något så när rimliga anspråk, herr Nilsson, ty Sverige kan inte klara av så särskilt stora problem! Vi har tre miljoner hektar jordbruksmark i vårt land, och nu är det myndigheternas mening att en miljon hektar skall bort och att vi alltså skall behålla två miljoner hektar för jordbruksproduktion. Herr Nilsson i Agnäs har verkligen varit radikal. Han har sagt i sin motion att all bebyggelse i tätorterna skall upphöra liksom all projektering. Det har nu reservanterna förståndigt nog sagt att de inte kan acceptera utan de har bara tagit motiveringen. Herr Hansson i Skegrie skildrade hur Örestad har växt. Han har i utskottet och här i kammaren på förmiddagen visat en karta. Det var ett vackert vitt papper som han hade fläckat ned med svart färg för att illustrera hur den förfärliga tätortsbebyggelsen hade svept ut över den bördiga skånska myllan. Ja, herr Hansson, det är riktigt att Örestad har utvecklats oerhört. Herr Hansson är såvitt jag vet landstingsman. Han har haft möjlighet att påverka denna utveckling genom att se till att sjukvårdsinrättningarna i Lund t.ex. hade förlagts till Eslöv där åkermarken är betydligt sämre. Jag vet inte om herr Hansson har tagit några sådana initiativ, men det hade funnits möjligheter för honom att göra det. Jag kan ställa samma fråga till mina kolleger på östgötabänken. Jag vet att de enträget uppvaktat regeringen om att få universitetsfilialen = till Östergötland. Den förlades till Linköping. Det har medfört att vi runt Linköping har bebyggt stora egendomar med högproduktiv mark med bostäder och institutionsbyggnader av olika slag. Det har ansetts önskvärt ur länets synpunkt. Det har inte varit några delade meningar eller politiska motsättningar på den punkten. Herr Hansson säger att han är förvånad över att utskottet har kunnat skriva på det sätt som skett, nämligen att god åkerjord inte bör användas för sådant ändamål som det här gäller, om det finns annan mark att tillgå. Det är självklart att det förhåller sig på det sättet. Finns det möjlighet att bygga på mark som är sämre, bör den möjligheten naturligtvis utnyttjas — detta ingår väl i all planeringsverksamhet, såvitt jag förstår, och det har också utskottet framhållit. Som herr Hansson här nämnt håller en grupp i kommunikationsdepartementet på med den s.k. fysiska riksplaneringen. Det är en expertgrupp, och herr Hansson har funnit det betänkligt att en expertgrupp sysslar med detta. Han vill ha en parlamentariskt sammansatt kommitté; det skulle bli ett bättre resultat och gå fortare. Det är möjligt, men det är väl inte all deles säkert att det skulle bli så som han tänker sig. Herr Hansson anförde exemplet med Norge och besvarade själv den fråga som han ställt. Det är klart att ett land som inte har full självförsörjning är mera rädd om sin jordbruksmark än vi som har ett överskott. Men jag vill nämna att herr Hansson i en motion — det är nästa ärende på dagordningen — har föreslagit att det skall avsättas mark till s.k. åkerreserv, «alltså ett jordbankssystem. Dessa markområden skall vi väl ta från Norrbotten förstås, ty där kan ju inte ske så stor produktion — det är väl inte meningen att marken skall tas i Skåne. Det skall alltså ske en avsättning av mark enligt herr Hanssons förslag som behandlas i nästa ärende på dagordningen. Låt mig, herr talman, sluta med att anföra ett par siffror så att man inte får den uppfattningen efter att ha hört herr Nilsson i Agnäs tala om alla de människor som skulle bo i örestad och andra sådana stora tätortsregioner, att dessa människor tar en stor mängd mark i anspråk för bostadsändamål. I dag bor cirka 75 procent av hela befolkningen i tätorter, men den tar bara 1 procent av marken i anspråk. Herr Hansson kan kanske säga: »Ja, men det är ju den bästa marken.» Jag vill då säga att det är litet olika; i Skåne kan det exempelvis vara fråga om 5 å 6 procent men genomsnittligt för hela landet är det fråga om 1 procent. Man räknar med att 1980 behöva ta 2 procent av landets yta i anspråk för tätbebyggelse. Herr talman! Jag har lovat att inte tala längre än tio minuter, och jag ber nu att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag förstår att det inte är så lätt för utskottsmajoriteten att argumentera i denna fråga. I går lyssnade jag till debatten i första kammaren, och då försökte man också framställa herr Nilssons i Agnäs motion som det väsentliga i sammanhanget. Men den motionen har vi ju alla tagit avstånd från. Det är inte de yrkandena vi nu diskuterar; de har inte med denna fråga att göra. Även herr Persson i Skänninge uppehöll sig emellertid kring dem för att ge sken av att det är de kraven det här handlar om. Sedan sade också herr Persson i Skänninge att jag borde ha kunnat medverka till att förhindra att lasarettsbyggnaden i Malmö-Lundregionen förlades till Lund; den borde ha flyttats till Eslöv. Men tyvärr skall bebyggelsen sträcka sig nästan ända upp till Eslöv och även där lägga beslag på den bästa skånska jorden, som sträcker sig upp emot Eslöv. Slutligen har jag också funderat litet över den siffra som här nämnts. Tätbebyggelsen tar bara i anspråk 1 procent av landets yta, har det sagts. Men i uttrycket landets yta ingår tydligen också fjällvärlden. Det är inte landets jordbruksyta det rör sig om utan om den totala ytan.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie säger nu att det inte är någon mening med att flytta några sjukvårdsinrättningar till Eslöv, eftersom Malmö och Lund ändå kommer att byggas ihop med denna stad. I så fall har jag inget annat förslag än att herr Hansson får försöka stoppa all utbyggnad inom Skåne. Om herr Hansson vill göra det skall jag vid något tillfälle försöka bistå honom i hans strävanden för att se hur långt man kan komma på denna väg. Säkerligen skulle också många orter i vårt land tacka honom för detta, ef tersom de då får en möjlighet att bygga ut i stället. Om herr Hansson vill ha det på det sättet, så å la bonne heure. Jag uppehöll mig inte så länge vid herr Nilssons i Agnäs motion. Att jag nämnde hans resonemang berodde på att han talade närmast för mig, och jag hade det då i färskt minne. Vad ni reservanter gjort är emellertid ati ni tagit in hans motivering och bara utelämnat klämmen. Därför var det också naturligt att beröra hans motion. Den av mig lämnade uppgiften att 1 procent av landets yta tas i anspråk av tätortsbebyggelse har jag hämtat från lantbruksstyrelsens remissyttrande, och siffran är säkerligen riktig.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

Det var egentligen först i och med skatteförändringen 1966 som jämlikhetssynpunkterna kom att bli mera uttalade och mera direkt angavs som motivering för skattens utformning. Den skatteförändring som skedde 1966 innebär på det hela taget en oförändrad beskattning i de fall då aktierna innehas i mindre än fem år. Däremot utsträcktes beskattningen obegränsat i tiden på så sätt att man efter fem års innehav i regel får betala en skatt som motsvarar 10 procent på den del av försäljningssumman som överstiger 5 000 kronor. Vid skatteskärpningen 1966 hördes det en hel del olycksbådande profetior om vilka allvarliga verkningar skärpningen skulle få. Man spådde väl inte direkt ruin eller katastrof, men flera av dem som yttrade sig i debatten utmålade mycket dystra framtidsutsikter. Man kan emellertid : konstatera att dessa mycket dystra förutsägelser har kommit på skam. Det visar sig nämligen att under den tid som de nya reglerna gällt har den allmänna kursnivån stigit med omkring 35 procent. Det är en kursstegring som har ägt rum på mindre än tre år, och trots den skärpta beskattningen har aktiernas värde stigit mer än tre gånger så snabbt som den allmänna prisnivån. Om man försöker göra en så ogynnsam jämförelse som över huvud taget är möjlig och jämför dagens kursnivå med den som rådde i augusti 1965, så blir det ändå en gynnsam bild för aktieägarna. Under den perioden steg nämligen aktieägarnas förmögenhet med över 5 procent per år, och till detta skall läggas de utdelningar på aktier som skedde under perioden.

Det som gör att aktievinstskatten måste spela en viktig roll i jämlikhetsdebatten är framför allt två omständigheter. För det första är fördelningen av aktieinnehavet i vårt land mycket ojämn. Vi har en mycket stark koncentration av aktier till det tunna toppskiktet av stora kapitalägare. För det andra innebär aktievinstbeskattningen för närvarande att arbetsfria inkomster av typen kapitalvinster många gånger beskattas lindrigare än inkomst av arbete. Det borde inte vara på det viset. Det finns inte många områden där det förekommer en så ojämn fördelning som när det gäller innehav av aktier. Visserligen har vi mer än 250 000 aktieägare i detta land, men huvuddelen av de privatägda aktierna ligger i händerna på några få promille av inkomsttagarna. Aktier utgör i själva verket det dominerande inslaget i de stora förmögenheterna. Just genom snedfördelningen i aktieinnehavet kommer kursstegringar att verka i riktning mot ökade förmögenhetsklyftor, och vid en ekonomisk expansion på detta område får vi en tendens som går tvärsemot de allmänna strävandena till utjämning. Det är framför allt på grund av den kraftiga tillväxten i aktievärdena under efterkrigstiden som de stora kapitalägarna har kunnat öka sina förmögenheter, sina inkomster och sitt inflytande. Herr talman! Finansministern har i klara ordalag sagt ifrån att han kommer att ompröva aktievinstskatten. Det tycker jag är tillfredsställande, och jag utgår från att jämlikhetsaspekterna kommer att väga tungt vid den omprövningen.

Herr talman! Jag ber att få understryka finansministerns yttrande att man inte i debatten om aktievinstbeskattningen ensidigt skall peka på några speciella papper, som genomgått en särskilt stark kursstegring och sedan med dessa som utgångspunkt dra slutsatser om beskattningen. Jag vill betona att jag i hela mitt resonemang utgick från generalindex, d.v.s. nettot av de kursstegringar och kursförluster som förekommit under de perioder det gällde. Utan att bestrida att finansministern tillförde debatten värdefulla synpunkter vill jag vidhålla, att de siffror jag presenterade i mitt första inlägg är giltiga. Finansministern missminner sig när han säger att aktievinstbeskattningen genomfördes den 1 januari 1966. Den trädde i själva verket i kraft vid halvårsskiftet, den 1 juli 1966, och därmed blir augusti månad 1965 inte en så självklar utgångspunkt som finansministern ville göra gällande. Vid denna tidpunkt hade nämligen aktievinstutredningen ännu inte presenterat sitt förslag. Ännu mindre hade riksdagen tagit någon ställning, eftersom dess beslut fattades först i maj 1966. Finansministern var också en smula blygsam när han i sitt svar redovisade den ekonomiska expansion som vi haft här i Sverige och som finansministern onekligen varit med om att påskynda — en expansion som ju också kommit till uttryck genom kursutvecklingen. Finansministern framhöll i sitt svar att kursförändringarna under tiden efter de nya reglernas införande till stor del tar ut varandra. Det verkliga förhållandet är att det under denna tid förekommit en kursstegring på omkring 35 procent. Det är alltså blygsamt i överkant av finansministern att säga att kursstegringar och kursförluster på det hela taget tar ut varandra. Det är riktigt att aktieköp kan vara en form av lotteri, men risken för den enskilde har reducerats allteftersom samhällets risktagande och kapitalbärande undan för undan ökat. Det föreligger också en påtaglig skillnad mellan den risk som den lille aktieägaren tar och den risk som den store aktieägaren utsätter sig för. För den store aktieägaren är möjligheterna väsentligt bättre. Om han gör några förluster, har han möjlighet att kvitta dessa mot vinster. Den store aktieägaren har i regel också möjligheter att på ett tidigt stadium få information om de faktorer som kan påverka kursutvecklingen. Mot denna bakgrund kan det finnas anledning att ytterligare understryka de möjligheter som kan finnas att differentiera aktievinstbeskattningen. Redan i dag förekommer en differentiering, som tar särskild hänsyn till de små aktieägarna. Om en ytterligare skärpning av aktievinstbeskattningen blir aktuell, kan denna utformas på ett sådant sätt att de små aktieägarna inte kommer i kläm.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

Vad jag har velat få finansministerns synpunkter på och uppfattning om är huruvida en hårdare beskattning av personer med särskilt låga inkomster än vad som för närvarande gäller för folkpensionärer med s.k sidoinkomster kan anses stå i god överensstämmelse med skatteförmågeprincipen. Jag är ledsen att behöva konstatera att finansministern inte har svarat på den frågan. Han har bara sagt att folkpensionärerna är favoriserade i jämförelse med de grupper som jag har talat om; där kan möjligen ligga ett medgivande. På följdfrågan har herr Sträng givit besked; han vill inte nu göra någonting för att rätta till situationen. Ändå önskar jag gärna ännu en gång föra fram det exempel som jag använde i interpellationen: en man, drygt 60 år gammal. Han är sjuklig och behöver medicinera, men han är inte tillräckligt sjuk för att kunna få pension. Han har fått ett arbete som utöver fritt vivre ger honom 3 300 kronor om året i kontanter. Jag tar inte ställning till huruvida den lönen står i rimlig proportion till det arbete han utför. Jag bara noterar att sådana som skattereglerna är i dag har den mannen fått betala styvt 1 400 kronor i skatt. Dessutom hade han för inkomståret i fråga medicinkostnader på 300 kronor. Det återstod för honom 1600 kronor för anskaffning av kläder och andra personliga tillhörigheter. Han säger själv att han får tänka sig för så att han inte snusar för ofta, ty i så fall räcker inte pengarna till för att skaffa snuset. Jag har givit uttryck åt min uppfattning beträffande den här mannens skatteförmåga, och jag vill fråga finansministern: Anser verkligen finansministern att denne man har skatteförmåga? Han utgör för övrigt inget enstaka exempel. I det material som låginkomstutredningen har redovisat kan man ju finna att det här i landet — pensionärerna frånräknade — finns i runt tal 150 000 gifta par som har en sammanräknad nettoinkomst på 10 000 kronor eller därunder. De ensamstående, av vilka många har barn, är ännu flera. För dem som har försörjningsbörda finns dock speciella möjligheter till extra avdrag vid taxeringen. Nog tror jag att vi har skäl att anta att många människor som befinner sig i den situationen upplever talet om jämlikhet som cyniskt så länge politikerna inte är beredda att gripa in och rätta till sådana uppenbara missförhållanden. För centerns del har vi sagt ifrån att vi vill genomföra en skattereform i kombination med en översyn av socialförsäkringssystemet som <sgaranterar en rimlig minimiinkomst. Men vi har också sagt att detta mål inte kan uppnås på en enda gång. Därför har vi vid upprepade tillfällen lagt fram förslag om delreformer som skulle kunna eliminera de värsta orättvisorna för människor i dessa inkomstgrupper. Finansministerns svar i dag, som innebär att man låter till och med de allra värst drabbade vänta på åtgärder, är ju bara ett fullföljande av den socialdemokratiska politiken i detta avseende. Jag är ledsen att behöva konstatera detta. Till sist ytterligare ett par frågor. I slutet av sitt kortfattade svar sade finansministern att det är hans avsikt att längre fram komma med förslag till en reform som berör skattepolitiken i större sammanhang. Vill finansministern ge besked om när han för sin del är beredd att lägga fram ett sådant reformförslag? Kommer detta förslag att ha samma utgångspunkt och samma värderingar som har betonats från centerpartiets sida så att det verkligen blir fråga om en skattereform som syftar till jämlikhet?

Herr talman! Herr Sträng använder samma teknik som i många tidigare diskussioner i dessa frågor. Jag har klart sagt ifrån att den stora reformen — vi har angett det mål som vi strävar emot — inte kan genomföras från en dag till en annan. Men att vi är beredda att ta konsekvenserna av en sådan reform, det kan finansministern vara övertygad om. Vi inser fullt klart att detta är ett fördelningsproblem, och jag vill gärna deklarera att vi inte blir i stånd att lindra skatterna för de lägsta inkomsttagarna med mindre än att andra tar på sig en större börda. Jag har i interpellationen och även här i samband med att jag tackade finansministern för svaret sagt ifrån, att för många människor i dessa inkomstlägen är svårigheterna så stora att lösningen i många fall blir den att man via en fiskal ordning får gå ut och undersöka hur människorna har det. Efter många varv med jag vågar påstå psykologiska påfrestningar tvingas man skriva av skatteskulderna därför att vederbörande inte har någonting att erlägga dessa skatter med. Därvid har jag framhållit att det borde gå att hitta någon parallellform till det system som har utarbetats för pensionärerna för att befria de hårdast drabbade grupperna från en alltför hård beskattning. Det är ju inriktningen på min fråga — den som jag beklagade att finansministern nu har gett besked om att han inte vill ta itu med utan skjuter också det problemet på framtiden intill dess man skall ta det stora greppet med den genomgripande reformen. Från vårt håll har vi också rest det kravet att folk pensionärer inte skall behöva skatta för en mindre sidoinkomst. Men vad jag försöker säga är att det verkligen finns skäl för att se på andra grupper, som inte har bättre köpkraft men som drabbas av skatter av här ifrågavarande typ. Det är det min fråga avser och det är den frågan som herr Sträng har avvisat. I sitt senaste anförande ville finansministern göra gällande att jag plötsligt begär att finansministern på en enda gång skulle åstadkomma den stora genomgripande skattereformen. Jag har ju klart och tydligt föreslagit en dellösning i avvaktan på den stora reformen. Beträffande finansministerns och regeringens värderingar i dessa frågor är det intressant att notera att om jag använder den möjlighet som står mig till buds att här i riksdagen föra fram de här frågorna till finansministern, så blir jag hänvisad till ett föredrag som finansministern har hållit i Östersund. Jag försöker verkligen att följa med i pressen och se vad både finansministern och andra statsråd säger offentligt, men finansministern vill väl inte skriva under på att de referat man kan läsa i olika tidningar är helt riktiga när det gäller att återge herr Strängs uppfattning. Det enskilda fall som det här gäller har jag undersökt, och där finns det ingen förmögenhet som spelar in. Vederbörande har i en särskild skrivelse fogad till självdeklarationen klargjort sin situation, han har angivit att han haft utgifter för medicin och att han på grund av nedsatt arbetsförmåga rimligen borde vara berättigad till ett extra avdrag. Jag har materialet med mig här och kan visa finansministern det besked som denne man fått av taxeringsnämnden. Man säger där att det inte finns utrymme för att göra något extra avdrag. Jag har roat mig med att kolla den uppgiften hos taxeringssakkunniga här i riksdagen, och de har förklarat att det resultat som taxeringsnämnden kommit till inte är något anmärkningsvärt med hänsyn till de föreskrifter som gäller. Det är bl.a. därför som jag har pekat på önskvärdheten av att genom ett klart och vägledande uttalande från riksskattenämndens sida skapa ett faktiskt underlag för taxeringsmyndigheterna att eliminera åtminstone de värsta orättvisorna. Och beträffande den detaljen hade jag verkligen tänkt mig att finansministern skulle vara beredd att gå mig till mötes.

Herr talman!

Men jag ser verkligen inget skäl till att jag skulle göra det svårt för mig — vår argumentering är väl ungefär likvärdig. Man kan «naturligtvis, som herr Sträng nu försöker göra, hävda att ett genomförande av mitt förslag skulle lösa problemet för alla som har inkomster på upp till 10 000 kronor. Men när jag valde exemplet med 10 000 kronors inkomst från en redovisning som låg inkomstutredningen använt, ville jag bara på detta sätt dimensionera problemet. Så detaljbemängda som anvisningarna för extraavdrag är redan i dag finns det, menar jag, utrymme för ett vägledande uttalande som skulle kunna eliminera de allra värsta missförhållandena. Låt oss emellertid stanna vid 5 000 eller 6 000 kronor, om vi inte för dagen orkar med en absolut parallellitet till vad som gäller för folkpensionärerna. Den parallelliteten är ju också svår att uppnå, beroende på att reglerna för beskattningen av folkpensionärer nu blir så klart avhängiga av det bostadstillägg som utgår. Det skattefria beloppet bestämmes ju till sist helt av bostadstilläggets storlek. Alltså kan man inte bygga på sifferserierna, och det är inte heller en sådan parallellitet som jag i första hand efterlyser.

Vi har ju utan att röra vid mervärdeskatten gjort en justering när det gäller folkpensionärerna, och det är antalsmässigt en mycket stor grupp. Herr Sträng har säkerligen uppgifter på vad den justeringen kan komma att kosta i form av minskade skatteintäkter. Det centrala är ändå, så som jag uppfattar saken, själva viljeinriktningen — om vi i all denna diskussion om jämlikhet är beredda att försöka eliminera svårigheterna för dem som har det allra sämst. Och jag upprepar att jag tror att de människor det gäller har svårt att förstå att vi gör just deras problem till en så teknisk fråga, att det över huvud taget inte går att röra vid problemet förrän man är beredd att också röra vid mervärdeskatten och alltså sätta in ändringarna i ett stort system. Det är i detta avseende jag menar att finansministern driver diskussionen över på ett tekniskt plan och ser till nettoresultatet för statsfinanserna i mycket större utsträckning än vid justeringen för folkpensionärerna. När det gäller att skaffa stat och kommun motsvarande inkomster vill jag påpeka att bevillningsutskottet nyligen behandlat motioner från centern i vilka vägar för kompensation av skattebortfallet anvisats.

Herr Jonasson uppger i sin interpellation att bestämmelserna om bytesrätt i den nya hyreslagen skulle möjliggöra handel i vinningssyfte med kontrakt till bostadslägenheter. Härtill är till en början att säga att det i hyresregleringslagen finns ett flertal bestämmelser som syftar till att hindra att någon skaffar sig ekonomisk vinning genom lägenhetsöverlåtelser. Det är sålunda förbjudet såväl för yrkesmässiga förmedlare som för privatpersoner att av hyressökande ta emot, träffa avtal om eller begära gottgörelse för anvisning av bostadslägenhet. För yrkesmässig bostadsförmedling får dock viss ersättning utgå enligt taxa som hyresnämnden fastställer. Det är också förbjudet för hyresgäst som i samband med lägenhetsbyte eller i annat fall överlåter bostadslägenhet att ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning för överlåtelsen. Överträdelse av förbuden straffas med dagsböter eller fängelse och medför skyldighet att betala tillbaka den otillåtna ersättningen. Det är svårt att få någon uppfattning om i vilken utsträckning transaktioner i strid mot dessa bestämmelser förekommer. Det är även för tidigt att uttala sig om huruvida den nya hyreslagen fört med sig att olagliga förfaranden av nu antytt slag har ökat. Utvecklingen får visa om det kan anses påkallat med någon skärpning av bestämmelserna. Jag vill också hänvisa till att hyresmarknadens parter kan antas med uppmärksamhet följa förhållandena på området och göra de framställningar som kan vara motiverade. För närvarande anser jag att det inte finns anledning att vidta några särskilda åtgärder för att hindra sådana förfaranden som herr Jonasson har uppmärksammat. Hyreslagen påverkar på ett särskilt sätt förhållandena för en bred allmänhet. Ändras lagen, är det därför av stor betydelse att allmänheten informeras om ändringens innebörd. Detta gäller naturligtvis i särskild grad när ändringarna är så betydande som när den nya hyreslagen trädde i kraft. Samtidigt bör dock framhållas att informationsbehovet är mångskiftande och ganska svårt att tillgodose på ett sätt som i och för sig är önskvärt. I första hand har allmänheten haft behov av att få upplysning om att nya lagregler trädde i kraft vid årsskiftet på hyresområdet och om reglernas huvudsakliga innehåll. En information av detta slag som vänder sig till alla som kan påverkas av nyheterna måste av naturliga skäl bli ganska allmänt hållen. För att få avsedd genomslagskraft bör sådan information sättas in i nära anslutning till att ny lag kommer till, d.v.s. framför allt i samband med riksdagsbehandlingen och vid lagens ikraftträdande. Det torde kunna konstateras att den information om hyreslagsreformen som då förekom var intensivare än som kommer de flesta lagförslag till del. En fråga som uppmärksammades särskilt var den lagstadgade bytesrätten. Det sagda får inte fattas så att jag anser att allmänhetens informationsbehov är tillgodosett. Behovet har emellertid nu en annan inriktning än förut. Många önskar säkert besked om hur deras speciella förhållanden påverkas av den nya lagen. Detta informationsbehov kan inte tillgodoses genom sådana allmänna upplysningar som jag berörde nyss. Hyresgiästen behöver ofta få tala med någon som kan ge honom råd och upplysningar som är avpassade för hans speciella situation. Det stora antal hyresgäster som tillhör hyresgäströrelsen får detta infor mationsbehov bäst tillgodosett genom att vända sig till sin förening. Den som valt att stå utanför hyresgäströrelsen har det inte lika väl ställt. Självfallet kan han vända sig till vederbörande statliga hyresnämnd för att få upplysningar. Nämndens tjänstemän kan emellertid naturligen inte ge direkta råd i en föreliggande tvist. Jag vill slutligen nämna att den år 1967 tillsatta informationsutredningen har i uppdrag att lägga fram förslag om vidgad samhällsinformation genom broschyrer, cirkulär och liknande tryck.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Riksdagen beslutade under fjolåret om ett förstärkt besittningsskydd och om en lagstadgad bytesrätt för bostadshyresgäst, och bestämmelserna härom skulle träda i kraft den 1 januari 1969. Beslutet ansågs väl vara ett steg i rätt riktning, och man trodde att vissa avarter och skumma affärer på bostadsmarknaden skulle försvinna i och med dess genomförande. Jag betvivlar inte att syftet var gott. Att döma av uppgifter i pressen och även från andra håll har dock många bostadssökande blivit lurade. Justitieministern pekade i sitt svar på de bestämmelser i hyresregleringslagen som syftar till att förhindra att personer skaffar sig ekonomisk vinning genom lägenhetsöverlåtelse. Jag betvivlar icke heller i detta avseende den goda viljan att komma till rätta med avarterna. Hyresskojarna har emellertid utnyttjat den införda bytesrätten och förvanskat innebörden i beslutet, och det är det som är problemet. Jag har inte sagt, herr justitieminister, att den nya hyreslagen skulle möjliggöra handel med kontrakt till bo stadslägenheter i vinningssyfte. Vad jag påtalat är att de bostadssökande inte känner till gällande bestämmelser och därigenom kan råka ut för mindre nogräknade personer och bli lurade av dessa. Det är detta som vi gemensamt på allt sätt måste försöka förhindra. Man kan givetvis säga att människorna själva måste se upp och att den som inte använder sina ögon i stället får använda sin portmonnä. Det är naturligtvis i princip riktigt. Men när vi vet hur svårt det är för många att få en lämplig bostad måste vi också förstå att dessa människor i sin iver ibland upptäcker faran först när det är för sent. Vad jag med min interpellation syftat till är att allmänheten genom samhällets försorg skulle få bättre information om gällande bestämmelser. Det borde finnas någon form av upplysningsbyrå dit människor med förtroende kunde vända sig. Det framhålles i svaret att medlemmar i hyresgästförening haft möjlighet till rådfrågning genom sin organisation. Det är riktigt och tacknämligt. Detta gäller emellertid inte sådana som inte varit anslutna till hyresgästförening eller sådana som flyttat in från landsorten och som därför inte haft anledning att vara medlemmar. De har haft svårt att anpassa sig i den nya miljön med allt vad därtill hör, och de har inte kunnat få en tillfredsställande information om rådande bestämmelser, och de har därför också ibland kunnat bli lurade. De har varit ärliga och godtrogna, som sådana människor i allmänhet är, och det är endast att beklaga att det går till på det här sättet. Detta är en mycket allvarlig fråga för dessa människor, och den är inte löst på ett tillfredsställande sätt. Fortsatt information måste, efter vad jag kan förstå, vara på sin plats. Justitieministern pekar på möjligheten att vända sig till vederbörande stat liga hyresnämnd för att få upplysningar. Men hur många är det som därigenom blir hjälpta eller ens vet att detta går för sig? Justitieministern säger i slutet av svaret att »den år 1967 tillsatta informationsutredningen har i uppdrag att lägga fram förslag om vidgad samhällsinformation genom broschyrer, cirkulär och liknande tryck>. Får jag då fråga när resultatet av denna utredning är att förvänta och om också dessa problem kommer att tas upp i det sammanhanget. Detta är mycket viktiga spörsmål, som vi snarast möjligt måste lösa på ett för allmänheten tillfredsställande och betryggande sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. En statlig upplysningskampanj om hyresgästernas ökade rättigheter är naturligtvis bara en del av den större frågan om samhällsinformation över huvud taget och om medborgarnas reella möjligheter att känna till sina samhälleliga skyldigheter och rättigheter. Men den nya hyreslagen innebär lagändringar som på ett omedelbart sätt berör ovanligt stora medborgargrupper. Det är också ett område där samhället har särskild anledning att hävda de svagas rätt. Vi vet att människors okunnighet och svaga ekonomiska ställning utnyttjas i hyressammanhang på ett sätt som i många fall kan åstadkomma bestående skador för individen. Den nya hyreslagen är ett viktigt steg framåt och skapar inte oväsentligt stärkta rättigheter för hyresgästerna gentemot värdarna. Det gäller t.ex. det stärkta besittningsskyddet, eller den ökade bytesrätten, möjligheten till överlåtelse, och det gäller inte minst rätten till pröv På alla de områden, som jag räknat upp, finns det emellertid risker för att rättigheterna i viss mån blir illusoriska. Det ställs i regel, utom i fråga om uppsägningar, inga krav på hyresvärdarna att informera hyresgästerna om prövningsrätt och om möjligheterna att överklaga beslut i hyresnämnderna. Många hyresgäster är okunniga om prövningsrätten när det gäller t.ex. förstagångshyran och att man beträffande kostnader för reparationer och förbättringar har möjlighet till prövning i efterhand. Avslagna byten är en annan sådan sak. Det är angeläget att den viktiga funktion som hyresgäströrelsen har i detta sammanhang kompletteras med en vidgad samhällelig information. Hyresgästföreningarnas och hyresnämndernas upplysningsverksamhet är för närvarande hårt ansträngd, inte minst i Stockholm, och man har svårt att tillfredsställande klara de förfrågningar som hela tiden strömmar in. En statlig information bör enligt min mening helst riktas till samtliga hushåll, t.ex. genom trycksaker och broschyrer. Det räcker inte att bara formellt ställa information till förfogande för de initiativrika som kan gripa tag i denna. Informationskampanjer i massmedia — radio och TV — om medborgerliga rättigheter är ett viktigt komplement till trycksaksinformationen. Slutligen: En vidgad samhällsinformation i dessa frågor kommer inte för sent även om lagen infördes vid årsskiftet, därför att många av dessa nya rättigheter träder i kraft först när de gamia kontrakten löper ut, vilket i många fall sker den 1 oktober 1969. Det finns alltså skäl att vidga informationen just under den tidsperiod som ligger framför oss till den 1 oktober.

Herr talman! Herr Löfgren har ställt frågor till mig beträffande ny mönsterskyddslag, nya bestämmelser inom upphovsrättslagens brukskonstområde och om Sveriges anslutning till Lissabontexten av 1883 års Pariskonvention om industriellt rättsskydd. Nordiska departementsöverläggningar om mönsterskyddslagstiftningen avslutades vid ett möte i Helsingfors den 24—25 februari i år. Principiell enighet om i stort sett likalydande nordiska lagar uppnåddes därmed. Den 11 april remitterades förslag till lag om möÖnsterskydd till lagrådet. Proposition torde kunna föreläggas höstriksdagen. Förslaget är så utformat att vår mönsterrättsliga lagstiftning bringas i överensstämmelse med Lissabontexten av Pariskonventionen. För att vi skall kunna tillträda denna text krävs emellertid att vissa ändringar görs i lagstiftningen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Förslag till erforderliga lagändringar i den delen har utarbetats inom justitiedepartementet på grundval av det förslag som under år 1966 lades fram av särskilt tillkallad utredningsman. Förslaget är inarbetat i den tidigare omnämnda lagrådsremissen. Genomförs båda dessa förslag, föreligger inte några ytterligare hinder för Sveriges tillträde till Lissabonoch Stockholmstexterna av Pariskonventionens materiella bestämmelser. I en kommande proposition med förslag till ny lagstiftning på dessa områden torde därför också begäras riksdagens godkännande av dessa texter av Pariskonventionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på den interpellation jag har framställt. Jag skall strax återkomma till svarets olika punkter, men jag vill först ge en bakgrund till interpellationen. Det är vid det här laget ungefär 15 år sedan riksdagen antog mitt motionsledes framförda förslag om en utredning i syfte att få till stånd en modern mönsterskyddslagstiftning. Eftersom jag redan då hade praktiska erfarenheter både från egen verksamhet och genom andras av att det var mycket dåligt beställt på detta område, har jag naturligtvis varit mycket angelägen om att det skulle ske någonting utan alltför långt dröjsmål. Jag är medveten om att det här gäller en mycket besvärlig materia, och jag har också i interpellationen påtalat att det är mycket ömtåliga frågor. Det kan tilläggas att det var den omständigheten att man tog upp nordiska överläggningar för att få till stånd likartad lagstiftning i de nordiska länderna som bidrog till att utredningsarbetet inom mönsterskyddsutredningen kom att pågå i cirka sju år.

Justitieministern har klart deklarerat att det förslag som nu remitterats till lagrådet tar ställning till inte endast frågan om en ny mönsterskyddslagstiftning utan också de övriga detaljer som hittills har hindrat oss från att anta Lissabontexten. I det fallet är jag givetvis tacksam för att det nu kommer att hända något. När det gäller de övriga frågorna har justitieministern inte talat om huruvida det uppstått några speciella kom plikationer som gjort att det dröjt ett par år och ännu mer, innan man kommit fram till en remiss till lagrådet. Jag förmodar emellertid att det skett överväganden som krävt en viss tid, och det är med tillfredsställelse jag noterar att enighet uppnåtts mellan de nordiska länderna efter förhandlingar på departementsplanet. I mina frågor berörde jag även den del av detta komplex som avser upphovsrättslagens brukskonstområde. Jag kan inte av justitieministerns svar finna att han i den nu lämnade lagrådsremissen också föreslagit en lösning av frågan om upphovsrättslagens brukskonstområde. Det skulle vara mycket intressant att få veta, om jag möjligen har missuppfattat detta och om ett lagförslag inom upphovsrättslagens brukskonstområde verkligen kommer. Justitieministern vet mycket väl att samma utredningskommitté fick hans uppdrag att även överväga utformandet av den del av upphovsrättslagen som inte antagits definitivt utan som bara fått en provisorisk lösning vilken många finner otillfredsställande.

Många skulle säkert uppskatta att få reda på om även detta betydelsefulla delkomplex blir före mål för en definitiv lagstiftning i samband med frågan om mönsterskyddslagstiftningen. Sedan vill jag också fråga justitieministern om han redan nu kan förutse vid vilken tidpunkt denna nya mönsterskyddslag skulle kunna träda i kraft. I pressen har uppgifter förekommit — även lång tid efter det jag framställt min interpellation — att möjligheter skulle föreligga att en ny mönsterskyddslag skulle kunna träda i kraft den 1 oktober 1970. Jag hoppas på ett ännu tidigare datum, och om proposition om denna fråga framläggs så att den kan behandlas av höstriksdagen borde det inte behöva dröja så länge. Jag frågar av det skälet att det finns många industriidkare som bevisligen avstår från att föra ut nya produkter i marknaden, eftersom man varken kan få patent eller mönsterskydd för dessa varor. Följaktligen anser man det inte lönande att marknadsföra produkterna förrän man vet att mönsterskydd verkligen kan erhållas. Den synnerligen otillfredsställande och rudimentära lagstiftning om mönsterskydd som daterar sig från 1899 är en källa till besvikelse och förargelse för alla dem som i många, många år har väntat på en ny mönsterskyddslagstiftning. Jag hoppas justitieministern inte tar illa upp, om jag är enträgen och fortsätter att fråga, i all synnerhet som jag i min interpellation berört även detta om nya bestämmelser inom upphovsrättslagstiftningens brukskonstområde. Min förhoppning är alltså att justitieministern kan lätta på slöjan också i detta avseende. Jag hoppas vidare att lagrådsberedningen nu kommer att arbeta så snabbt och effektivt att en proposition om mönsterskyddet kan presenteras i höst, helst också tillsammans med en proposition om upphovsrättslagens brukskonstområde.
Herr talman! Det till lagrådet remitterade lagförslagskomplexet innefattar också bestämmelser om brukskonstens skydd enligt upphovsrättslagen. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att redogöra för innehållet och innebörden av dessa bestämmelser. Interpellanten har ju varit ledamot av den kommitté som utarbetat förslaget och bör vara tillfredsställd om jag säger att vi har följt kommittéförslaget på den linjen. Lagarna är avsedda att träda i kraft den 1 oktober 1970. Att den tidpunkten har valts beror på att vi har velat få lagarna i kraft samtidigt i alla de nordiska länderna.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för denna komplettering som jag finner utomordentligt värdefull. Jag har av svaret inte kunnat utläsa att remissen omfattade även upphovsrättens brukskonstområde, men efter det entydiga besked som justitieministern nu har lämnat tror jag att många utövare av brukskonsten kommer att vara mycket tillfredsställda. Det är självklart att jag också är tillfredsställd över att det lagförslag som vi har att emotse kommer att i allt väsentligt överensstämma med det förslag som utarbetats av den kommitté, i vilken jag under många år verkligen försökte att göra en insats. Det är vidare en källa till tillfredsställelse att vi tydligen kan räkna med att det blir fråga om en i allt väsentligt ensartad lagstiftning i de nordiska länderna på detta område.

Herr talman! Herr Lundberg har i en interpellation frågat mig om jag kommer att föreslå några lagändringar i anledning av vissa, mycket uppmärksammade fall av vräkningar som nyligen har ägt rum. Interpellationen gäller såvitt jag kan se det förhållandet att länsstyrelsen i vissa fall kan besluta om avhysning av någon som inte beretts tillfälle att svara i målet. Detta kan inträffa när den hyresvärd som har begärt vräkningen inte har angivit vederbörande som hyresgäst. Anledningen härtill kan vara att vederbörande faktiskt inte har någon hyresrätt till lägenheten. I det fallet kan det slutliga resultatet av den rättsliga prövningen inte bli annat än att vederbörande får lämna lägenheten. Framstår däremot saken som tveksam får länsstyrelsen inte förordna om vräkning. Så kan vara fallet t.ex. när det är fråga om en andrahandsupplåtelse. Enligt hyreslagen är en sådan upplåtelse bindande mot hyresvärden endast i vissa fall. Eftersom andrahandshyresgästen inte står i något avtalsförhållande till hyresvärden kan han vara ovetande om ett vräkningsbeslut mot den som upplåtit lägenheten till honom, ända till dess vräkningsbeslutet skall verkställas. Men kan han då göra sannolikt för utmätningsmannen att han har rätt att bo kvar i lägenheten, meddelas anstånd med vräkningen. Ibland kan han dock av tidsnöd få svårt att inför utmätningsmannen ge belägg för ett påstående att han har självständig hyresrätt till lägenheten. Denna situation skulle kunna undvikas om man hade en sådan ordning att underrättelse om ansökan om vräkning alltid lämnas den person som bebor den i målet aktuella lägenheten. Denna fråga är under utredning. Lagberedningen är nu sysselsatt med reformering av utsökningslagen. Bl. a. kommer bestämmelserna om vräkning av hyresgäst att ses över. Jag utgår från att lagberedningen därvid överväger hur man skall få till stånd ett bättre rättsskydd i de fall som avses med interpellationen. Det är vidare av intresse att konstatera att de fall som uppmärksammats avsett utlänningar som kan förmodas ha inga eller bristfälliga kunskaper om svensk rätt och att detta varit den huvudsakliga anledningen till den situation de har råkat i. Jag vill i det sammanhanget framhålla att en av det nya invandrarverkets uppgifter är att tillse att erforderlig information lämnas om svenska förhållanden på olika områden. I interpellationen har herr Lundberg vidare frågat om jag ämnar föreslå att beslutsrätten i mål om vräkning överflyttas från länsstyrelse till annat organ. Med anledning härav vill jag nämna, att lagberedningen redan i överlämnade betänkanden har förutskickat att man kommer att föreslå att överexekutorsinstitutionen avskaffas. Vilket organ som framdeles skall besluta i hithörande exekutiva ärenden är alltså en fråga där förslag är att vänta.

Herr talman! Jag ber att till justitieministern få framföra mitt tack för svaret, som är ganska positivt i de olika punkterna, om jag har läst det rätt. Jag hälsar med speciell tillfredsställelse den mening i svaret som säger att man har för avsikt att inrätta ett annat organ än vi nu har för att pröva vräkningsärenden.

Vidare hoppas jag innerligt att vi på detta för speciellt de lägre inkomsttagarna så viktiga område skall lyckas skapa en ny anda och inriktning vid bedömningen av de olika fallen. Det är speciellt upprörande att se hur verkställda vräkningar går ut över familjer na. Vi lever nu i bostadsbristens tider, och det finns många som utnyttjar bostadsnöden på sitt speciella sätt.

Man kan en dag helt plötsligt finna att man har ett vräkningsförfarande hängande över sig utan att man har blivit underrättad om det. Vi har i dag en del underliga företeelser på hyresmarknaden med agenter och andra som spekulerar i bostadsbristen, och kan vi komma till rätta med problemen där — helst mycket snart — så skulle jag hälsa det med den allra största tillfredsställelse.

När den som utsatts för vräkningsförfarandet då vill påtala saken kostar det så mycket att gå till domstol, att ingen människa med de inkomster som det i dessa sammanhang oftast är fråga om har någon möjlighet att hävda sin rätt. Att ha rätt är ju mycket enkelt men att få rätt i vårt nuvarande samhälle är synnerligen svårt. Det är därvidlag en rättelse bör komma till stånd.

Om myndigheterna verkligen underrättar den som skall bli föremål för vräkning och den som äger domsrätt har skyldighet att undersöka äganderättsförhållandena o. d., blir det en viss tidsfrist. Samtidigt kan man — i ett underligt samhälle — få möjlighet att inte utsättas för rättskränkningar. — Jag har alltså fattat svaret så, att myndigheterna är beredda att genomföra ganska kraftiga ändringar i det avseendet. Vi läser i tidningarna om att familjer som har en mängd barn vräks utan att vederbörande underrättas på förhand. I ett fall förekom det att en familj efter vräkning hystes in i en kolbox — men även därifrån kunde familjen vräkas och ställas helt utan bostad. Då sådant förekommer måste man säga sig att detta är en fråga som har både en social och en ekonomisk bakgrund — det är ett socialt problem som vi verkligen måste komma till rätta med. I interpellationssvaret sägs att besked om vräkning aldrig ges till kontraktslös. Ja, herr justitieministern vet ju lika bra som jag att de kontraktslösa hyresgästerna i dag är många, därför att det i vissa fall är absolut omöjligt att få ett kontrakt. Dessa personer är helt utlämnade åt hyresvärdens godtycke. Man säger att det i många fall gäller utlänningar. Men det är fel — det förhåller sig bara så, att utlänningarna märks mera. Också många svenska medborgare träffas på ett otillbörligt sätt av vräkningsförfarande. Jag har ingen anledning att upprepa vad som dagligdags kan läsas i tidningarna, men jag vill framhålla att någonting måste ske snart. När jag studerat de olika utredningarna har jag blivit rätt missnöjd över deras sammansättning, ty i regel får inga av dem som på detta sätt träffas av vräkningsförfarande vara med. Det hävdas naturligtvis att vederbörande inte kan lagparagraferna, inte kan göra bedömningar på det och det sättet. Men jag tror att det är farligt om lagstiftningen avskärmas från de människor som berörs av den. Om jag försöker bedöma svaret välvilligt kan jag våga hysa förhoppningen att justitieministern snarast möjligt skall försöka avlägsna de värsta bristerna i avvaktan på ett mera slutgiltigt ställningstagande. Rätten till en bostad bör skyddas, och den borde tillkomma alla människor.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att herr Lundberg och jag i sak är överens och att båda de frågor, som herr Lundberg har påtalat i sin interpellation, redan är föremål för utredning. Vi får väl tillsammans hoppas att resultatet skall komma så fort som möjligt.
Herr talman! Jag skulle vara speciellt tacksam, om resultatet kunde komma med en snabbhet som inte precis är utmärkande för utredningar. Jag skulle önska att man i avvaktan på utredningar, som brukar ta mycket lång tid, även om vissa förhandsutredningar redan är gjorda, vidtoge vissa mera kortsiktiga åtgärder, som ändå kunde ge ett skydd åt dem som nu träffas.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat, om jag vill redogöra för erfarenheterna av de bestämmelser om personbedömning av polispersonal, som har tillämpats sedan den 1 juli 1968, och om dessa erfarenheter ger anledning till någon ändring av bestämmelserna och i så fall i vilket avseende. har under de senaste åren tagits upp i olika sammanhang, bl.a. av ett par statliga utredningar och av polismännens intresseorganisationer. Frågan behandlades i 1967 års statsverksproposition i samband med ställningstagandena till 1962 års polisutbildningskommittés förslag om polisutbildning. Jag uttalade då den uppfattningen, att rikspolisstyrelsen i avvaktan på resultatet av en pågående utredning rörande normerna för betyg och intyg över anställning inom den statligt reglerade offentliga förvaltningen borde i samråd med berörda personalorganisationer kunna utarbeta provisoriska bestämmelser i ämnet. Riksdagen hade ingen erinran däremot. En arbetsgrupp sammansatt av företrädare för rikspolisstyrelsen och vissa personalorganisationer har utarbetat förslag till bestämmelser. Efter regionala konferenser meddelade rikspolisstyrelsen bestämmelser om personbedömning, vilka tillämpas från den 1 juli 1968. Bestämmelserna innebär i huvudsak att en personbedömning av samtliga polismän i den egentliga polismanskarriären med undantag av rekryteringspersonalen skall ske en gång varje år. Därvid skall vitsord från 1 till 5 avges i vissa särskilt angivna avseenden. Företrädare för personalen skall beredas tillfälle att lämna synpunkter och upplysningar med anledning av förslag till vitsord, innan polischefen beslutar i ärendet. Den första personbedömningen genomfördes under hösten 1968. Inom rikspolisstyrelsen bearbetas för närvarande materialet från denna personbedömning.